Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag blir dock djupt besviken över att ministern fortsätter att kalla Chile för en demokratisk rättsstat. Sanningen är att Chiles fängelser inrymmer mer än 2 500 politiska fångar som inte har fått eller kommer att få en rättvis dom. Vad sägs om tio år för att ha deltagit i protester? Brotten blir inte utredda, domarna är orimliga och bevisen är rättsosäkra. Samtidigt går de statliga förövarna fria. I Chile har staten deltagit i att skapa tortyrcenter och att mörda, våldta och lemlästa demonstranter. Man har nu dessutom barn som politiska fångar. Hur kan en feministisk, demokratisk regering kalla en stat för demokratisk rättsstat när den agerar så här mot sitt folk?

Fru talman! Utrikesministern nämner de delvis öppna och slutna samtal som man har haft om mänskliga rättigheter i Chile. Men dessa samtal verkar inte bita på Chiles regering, eftersom ytterligare två demonstranter mördades bara i helgen under de protester som skedde med anledning av ettårsfirandet av den sociala revolten. Innan dess kastade polisen ned en 16-årig pojke från en bro när han försökte fly från dem. Under året har det fortsatt att ske mord. Utrikesministern säger vidare att man förväntar sig att inget barn blir olagligt berövat sin frihet. Internationella organisationer för mänskliga rättigheter har konstaterat att systemet i Chile är allt annat än rättssäkert och att det är orimligt att beröva barn sin frihet på grund av att de har deltagit i de sociala protesterna. Jag har tidigare tagit upp rapporten från MR-organisationen 18.10. Den påvisar situationen för de fängslade barnen. Jag hoppas att ministern har tagit del av den. Jag har även skickat den till ambassadören. Också det nationella mänskliga rättighetsinstitutet, INDH, har rapporterat att bland de mer än 10 000 fångarna från hela perioden oktober till februari fanns 1 133 barn och ungdomar som hindrats från att släppas. I rapporten benämns vidare barnen från mapuchesamhällena som extra utsatta på grund av rasism och förföljelse. Som slutsats rekommenderas frigivning av alla barn som fängslats till följd av det sociala upproret. Visst kan man vara tydlig mot en regering när man i slutna eller öppna rum samtalar om bilaterala arbeten och liknande, men man behöver också visa sitt stöd till det chilenska folket. Där har den svenska regeringen inte varit särskilt tydlig. Man har inte heller velat använda något av de verktyg som man kan använda för att sätta press på Chiles regering när det gäller de politiska fångarna. I dag finns barn som har suttit fängslade i ett år på grund av att de har deltagit i protester. Det handlar om barn och minderåriga som sitter fängslade i en stat som regeringen kallar demokratisk. Jag vill passa på att fråga utrikesministern om något som jag har ställt en skriftlig fråga om. Tyvärr har jag ännu inte hunnit få svar på den. Det gäller valobservatörer till den folkomröstning som ska hållas på söndag.

Fru talman! "Öga mot öga" sätter inte tillräcklig press på Chiles regering. Det måste ske öppet. Man måste bland annat nyttja ekonomiska verktyg för att sätta ytterligare press på Chiles regering, och man måste helt enkelt öppet fördöma det som händer i Chile. Jag kallar Chile för diktatur, och jag tror att det är viktigt att vi lägger på bordet vad det innebär att vara en demokrati. En demokrati svarar inte genom att mörda, tortera, lemlästa, våldta eller fängsla rättsosäkert. En demokrati stiftar inte diktatoriska lagar och militariserar inte landet. I dag finns det områden i Chile som är helt militariserade. Man blir stoppad från att resa fritt, kontrollerad eller helt enkelt övervakad när man åker inom området. Jag vet, för jag upplevde det själv när jag besökte landet i januari. Jag blev förföljd av polisen i de södra regionerna. Mina möten i centrala Chile blev inte stoppade men kontrollerade; folk fick berätta varför de var där och så vidare. Det pågår en oerhörd statlig kontroll över landet. Jag hoppas att regeringen tydligt ställer sig på chilenska folkets sida. Hittills har man inte upplevt det. Ministern nämner de bilaterala samtalen, men utåt sett upplever man inte att Sveriges regering ger sitt stöd till chilenska folket. Generellt hoppas jag att regeringen ser över stödet till de länder i Latinamerika som har upplevt eller upplever olika statskupper, såsom Bolivia och Brasilien. På söndag är det folkomröstning i Chile. Jag hoppas såklart att man når det som folkrörelserna vill ha, en ny konstitution, och att folk röstar "apruebo" - bort från diktaturen i Chile!